Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 14, som vi nu går att behandla, har samlats ett antal motioner och yrkanden som alla har anknytning till frågan om betygssystemet och behörighetsoch urvalsreglerna på olika nivåer inom vårt skolväsen. Två av yrkandena härrör från moderata samlingspartiets partimotion om skolpolitiken till årets riksdag. I det ena yrkandet begärs att riksdagen skall uttala att den i februari 1973 tillsatta parlamentariska betygsutredningen bör arbeta så skyndsamt att 1975 års riksdag kan ta ställning till förslag om ett nytt betygssystem. Det s.k. relativa betygssystemet har utgått från principer som visat sig i stort sett omöjliga att tillämpa i praktiken. Föreställningen att den enskilde elevens prestationer på ett rättvist sätt skulle kunna ställas i relation till övriga elevers prestationer har visat sig vara en fiktion. Moderata samlingspartiet har konsekvent motsatt sig det relativa betygssystemet alltsedan det första gången lanserades. Partiet har hävdat att ”betygsättningen skall ske med utgångspunkt från klart definierade kursfordringar”. Vi har också hävdat att betyg måste finnas, då de fyller viktiga funktioner när det gäller information till eleven och om eleven.

EL Onsdagen den Det brådskar emellertid. Det relativa betygssystemet har ställt till med 17 april 1974 tillräckligt mycket ohägn för tillräckligt många årgångar elever. Ochden tysta förutsättningen för betygsutredningen var att den skulle arbeta Tilläggsdirektiv utomordentligt snabbt. Det förelåg nog med sakmaterial, det var endast = till betygsutredden politiska bedömningen och förankringen som återstod. ningen m.m. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till den i 1974 års riksdagsberättelse redovisade tidplanen för utredningen och tycker därmed att allt är väl beställt. Tidsplaner i riksdagsberättelser i all ära, men de hålls sannerligen ingalunda alltid. Märkbara och utbredda farhågor gör gällande att utredningen håller på att inveckla sig i sådana överväganden, kopplade till ett något mera långsiktigt utvärderingsprojekt, att förskjutning framåt i tiden av utredningens resultat kan bli följden. Det vore utomordentligt allvarligt och olyckligt om så skulle inträffa. Det relativa betygssystemet är moget — för att inte säga övermoget — att snabbt avskaffas och ersättas av ett bättre system genom ett snabbt förslag från en snabb utredning. Att riksdagen och därmed elever, lärare och målsmän otåligt väntar på förslagen bör ges utredningen till känna, så att eventuella funderingar på en utsträckning i tiden av uppdraget skrinläggs. Jag yrkar bifall till reservationen 1. Det andra yrkandet i moderata samlingspartiets motion angående skolpolitiken som tas upp i föreliggande utskottsbetänkande är att vissa synpunkter på de kommande reglerna för urvalet till högskoleutbildning bör överlämnas till kompetenskommittén för beaktande. Situationen är ju den — om jag något får rekapitulera densamma — att 1968 års utbildningsutredning, U 68, avvisar spärrar som ”syftar till att garantera en kunskapsnivå hos de studerande utöver den genom behörighetsreglerna fastställda”, dvs. s.k. kvalitetsspärrar. Reglerna om allmän behörighet för antagning till högskolestudier fastställdes av vårriksdagen 1970, och den s.k. särskilda behörighet som skall uttrycka de krav på särskilda kunskaper som en linje inom högskoleutbildningen kan ställa behandlas för närvarande av en halvparlamentarisk kompetenskommitté, i vilken moderata samlingspartiet inte är representerat. U 68 har under hänvisning till denna kompetenskommitté inte lagt fram något förslag om hur reglerna för urvalet av studerande till högskoleutbildning bör utformas utan diskuterar endast urvalsförfarande enligt en schablonmässig poängberäkning som tar hänsyn till såväl skolbetyg som arbetslivserfarenhet. Stor vikt måste därför, som vi ser det, läggas vid utformningen av det särskilda behörighetskrav som utgör den återstående kvalitetsgarantin.

Att den skall göra det och också gör det har mig veterligt ingen bestritt. Vad frågan gäller — och det är det som är det viktiga här — är däremot direktiven för kommittén. Av dessa framgår, som utskottsmajoriteten själv framhåller, att till grund för utredningsarbetet skall ligga vad som anförts i propositionen 1972:84 samt riksdagens uttalande i anslutning härtill. Härmed är vi inte nöjda. Vi vill att det som anförts i partimotionen och som jag här redovisat om kommande regler för urvalet av studerande till högskoleutbildning skall beaktas av kompetenskommittén. Vi har som sagt ingen representant i kommittén som kan framföra våra synpunkter. Dessa måste ges till känna på ett annat sätt. Därför yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 14 behandlar dels en rad motioner, som är föremål för prövning i 1973 års betygsutredning, dels en motion, vars synpunkter utreds av kompetenskommittén. Mot den bakgrunden har utskottet inte tagit ställning till alla de krav och tankegångar som förekommer i motionerna utan avstyrkt dem med hänvisning till sittande utredningar. Från moderata samlingspartiet föreligger reservationer på två punkter. Herr Nordstrandh och fru Sundberg vill att betygsutredningens arbete skall påskyndas så att riksdagen 1975 kan ta ställning till ett nytt betygssystem. Betygsutredningen, som tillkallades i februari 1973, har för avsikt att slutföra sitt arbete under 1974. Det innebär att utredningen bedriver sitt arbete i snabb takt. Att ytterligare påskynda betygsutredningens arbete är inte tänkbart, då utredningen inte bara har att överväga skolöverstyrelsens förslag om kursrelaterade betyg utan också genomför flera undersökningar som har betydelse för ett framtida betygssystem. BI. a. undersöker utredningen frågeställningar som moderata samlingspartiet prioriterat i skoldebatten. Nämnas bör också att betygsutredningen i samarbete med elevorganisationerna gått ut med en betygsbroschyr till landets skolungdom, så att eleverna får möjlighet att lämna sin syn i betygsfrågan under pågående utredning. Betygsutredningen har alltså trots sin komplicerade uppgift för avsikt att lämna sitt betänkande under 1974. Den moderata reservationen om att påskynda utredningens arbete framstår därför endast som ett försök att slå in en öppen dörr. Den andra moderata reservationen gäller regler för urval till högskoleutbildning. Här för utskottets majoritet samma principiella resonemang som i fråga om betygsmotionerna.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
Herr talman! Herr Nilsson i Norrköping sade att betygsutredningen har för avsikt att avsluta sitt arbete under innevarande år. Det är första gången som jag hör detta klart utsägas, och det är förvånande att utbildningsutskottet till sitt betänkande inte har kunnat få fram detta löfte. Jag ställer mig nog skeptisk till att det kommer att kunna uppfyllas. Under alla förhållanden är ett uttalande om att skyndsamhet är av nöden onekligen av betydelse. Se t.ex. på bostadsutredningarna — när man fick besked om att man skulle vara färdig snabbt, så blev man också färdig snabbt! Det är betydelsefullt att det klart sägs ifrån att arbetet blir klart i år, bl.a. också av den anledningen att det är lämpligt att kunna ta ställning till betygsutredningens förslag ungefär samtidigt med ställningstagandet till SIA-utredningens betänkande. Vad beträffar kompetenskommittén må det vara så att man där har behandlat eller tänkt behandla några av de förslag som vi har framfört, men direktiven ger inte anledning tro att så kommer att ske. Utskottsmajoriteten har ju själv konstaterat att av direktiven för kommittén framgår att till grund för utredningsarbetet skall ligga vad som anförts i propositionen 1972:84 samt riksdagens uttalande i anslutning därtill. De synpunkter som vi har framfört och velat ha övervägda ingår icke i den propositionen eller i riksdagens uttalande i anslutning därtill. Jag har funnit det påkallat att hemställa om bifall till reservationen 2 för att vi med säkerhet skall kunna få våra synpunkter upptagna till prövning och beaktande i kompetenskommittén.
Herr talman! Till herr Nordstrandh vill jag säga att moderata samlingspartiet är representerat i betygsutredningen. Om herr Nordstrandh misstror de uppgifter som har lämnats här i dag, finns det alltså möjligheter för hans parti att via sin representant påverka utredningens arbetsformer och arbetstakt. När det gäller den reservation som berör kompetenskommitténs arbete vill jag säga att det vore orimligt om riksdagen i dag skulle ta ställning till frågor som för närvarande prövas av en utredning som förväntas vara klar inom kort.
Herr talman! Det är ju inte frågan om att riksdagen i dag skall ta ställning till de förslag som vi har väckt, utan frågan gäller ju om de över huvud taget tas upp till beaktande och övervägande i kompetenskommittén. Det kan vi inte bevaka, eftersom vi icke är representerade i den kommittén. 2. som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande en utvidgning av SJ:s rabattförmåner,

Herr talman! Också i år har SJ hemställt om särskild ersättning för olönsam landsvägstrafik på linjen Övertorneå—Pajala. Ersättningsbehovet för denna sträcka beräknas till 1 miljon kronor. Vi har från vpk i reservationen till betänkandet yrkat att SJ skall få de här pengarna, och jag vill härmed yrka bifall till reservationen. Jag kan som motivering för yrkandet i stort upprepa vad jag sade vid förra årets behandling av frågan. Det är ju så att linjen Övertorneå—Pajala av tradition betraktas som en bandel trots att där bara bedrivs landsvägstrafik. Trafiken där kallas Sveriges enda landsvägståg. SJ-kunderna kan skriva frakthandlingar för gods till Pajala som om orten hade en järnvägsstation. Riksdagen fann det 1929 för dyrt att bygga järnväg ända till Pajala, och därför sattes det in bussar och lastbilar i stället. Vi anser det vara fullkomligt klart att den här linjen har stor betydelse för transportförsörjningen där uppe. Många kommunala och andra initiativ har också tagits för att hindra försämringar i servicen och på längre sikt nedläggning. Man har här som på många andra linjer fått stegvis försämrade kommunikationer, tidtabellerna har ändrats, man har dragit in bussturer. Det har också skett försämringar när det gäller godstransportmöjligheterna. Det har framhållits att om transportförsörjningen försämras ytterligare, kan det betyda dödsstöten för näringslivet i bygden. Arbetslösheten är ju redan förut ett allvarligt bekymmer i Tornedalen. Bara i Pajala har man enligt uppgift för närvarande omkring 500 registrerade arbetslösa. Många anmäler sig över huvud taget inte till arbetsförmedlingen, då de finner det utsiktslöst. Vi menar att ett bifall till SJ:s begäran om ersättning skulle göra att befolkningen kunde se litet mera optimistiskt på möjligheterna att bevara trafiken på linjen, och det skulle innebära en hjälp till bygdens strävan att överleva. Om riksdagen vid upprepade tillfällen avvisar SJ:s krav på kompensation för den olönsamma trafiken här, stimulerar detta givetvis inte till ett bibehållande av den service som befolkningen behöver. I princip tillstyrker trafikutskottet i övrigt SJ:s krav på ersättning för olönsam järnvägstrafik, vilket enligt min uppfattning också är fullkomligt riktigt. På grund av de många beröringspunkterna när det gäller trafiken på linjen Övertorneå—Pajala borde samma förfaringssätt ha gällt också för den linjen. Utskottets betänkande berör annars i huvudsak en hel rad motioner om det s.k. 67-kortet. Som utskottet erinrar om innebar SJ:s beslut från i vintras beträffande olika biljettrabatter starka försämringar av den hittills gällande pensionärsrabatten. Jag vill därför passa på tillfället att med tillfredsställelse notera att genom regeringens ingripande den S0-procentiga pensionärsrabatten kunde bibehållas och att förmånen som sådan t.o.m. har förbättrats en del. Emellertid har ju SJ också företagit en ändring när det gäller familjerabatten, som medför betydande prishöjningar för de familjer som vill utnyttja den förmånen. Exempel har nämnts i pressen. En trebarnsfamilj som vill resa Stockholm-—Abisko tur och retur har förut fått betala 680 kronor. Enligt de nya bestämmelserna blir priset 1 020 kronor, alltså en ökning med 340 kronor. Även för mycket kortare resor kan det bli stora prishöjningar. Utskottet säger bl.a. med anledning av den här frågan, att en ytterligare utvidgning av rabattförmånerna på olika områden bör prövas. Just familjerabatten är en rabattförmån som i likhet med pensionärsrabatten har ett socialt innehåll, och jag finner det angeläget att understryka att beslutet i den frågan snarast bör omprövas.
Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn berörde trafikproblemen på linjen Övertorneå—Pajala. Vi har i utskottet stor förståelse för dessa problem. Det är ju ingalunda så att riksdagens beslut kommer att innebära att denna trafik på något sätt inskränks. Vad diskussionen gäller är huruvida en särskild ersättning skall utgå till SJ för denna linje. I den regionalpolitiska trafikplaneringen sysslar man med frågor av just detta slag. Därför bör enligt utskottets uppfattning ställningstagandet i denna fråga anstå till dess att denna planering blir klar, och det skall, som kammarens ledamöter vet, ske redan i år. Som herr Magnusson också nämnde behandlas i betänkandet åtta motioner, som avser förbättringar i villkoren för pensionärernas tågresor. Utskottet har kunnat konstatera att de motionerna i huvudsak är tillgodosedda redan innan de har blivit behandlade av riksdagen. Detta är dock inte på något sätt SJ:s förtjänst. SJ meddelade nämligen den 4 februari i år, att man skulle höja biljettpriserna för folkpensionärerna med nära 50 procent. Detta beslut från SJ:s sida — det var alltså inte ett förslag utan ett beslut, som skulle ha trätt i kraft om inte speciella åtgärder hade vidtagits — var ett slag i ansiktet på riksdagens trafikutskott och på riksdagen, eftersom riksdagen förra året enhälligt beslöt uttala att villkoren för folkpensionärernas resor skulle förbättras och inte försämras. Kommunikationsministern ingrep också omedelbart och förklarade att de beslutade försämringarna för folkpensionärerna inte skulle få genomföras. Där följde han en uppmaning som han fick redan förra året från denna talarstol. Man hade nämligen redan då kunnat förutse SJ:s negativa inställning till pensionärernas tågresor. Det är förunderligt, herr talman, att SJ har en sådan motvilja mot att få pensionärer som passagerare. När SJ skickade in sin skrivelse till regeringen med anslagsbegäran för det budgetår som vi nu är inne i skrev man att motiven för pensionärsrabatterna har försvagats därför att folkpensionerna höjts och pensionärerna nu i stor utsträckning har tillgång till bil. Det tycker vi är ett mycket egendomligt synsätt. Nu blev det som väl var förbättringar i stället för försämringar. Folkpensionärerna kan nu få resa på halv biljett. De behöver inte ens köpa något 67-kort längre. De kan också få använda första klass, vilket de inte fått hittills. Det har varit till stor nackdel framför allt för äkta makar som måst göra långa sovvagnsresor och inte har kunnat dela sovkupé till rimligt pris, trots att de behövt det för att kunna hjälpa varandra. Det egendomliga är att SJ tydligen fortfarande anser att folkpensionärerna gott kan åka bil. Gäller inte också för folkpensionärerna den målsättningen att man skall försöka överflytta trafik från vägarna till järnvägarna? SJ har skickligt folk som sköter sin annonsering. Vi har ofta kunnat beundra de slagkraftiga annonserna, men vi har inte sett någon annonskampanj som vänt sig till pensionärerna. Nu tycker jag att det verkligen är SJ:s tur. Man skall sluta att tjura, man skall hälsa pensionärerna välkomna. Jag vill uppmana statens järnvägar att låta en intensiv reklamkampanj för pensionärernas tågresor fylla platser som annars skulle stå tomma på tågen. Det hjälper upp SJ:s ekonomi, och det befriar många gamla från isolering och ensamhet. Då invänder någon: Det går väl inte, eftersom SJ måste se företagsekonomiskt på sin verksamhet? Men generaldirektör Peterson har ju själv förklarat att av tio platser på tåget står i genomsnitt sju tomma. Även från de företagsekonomiska utgångspunkter som SJ så hårt kämpar för borde det vara väl motiverat att låta en del av de här tomma platserna fyllas av personer som betalar halv biljettkostnad i stället för att de skall stå tomma och inte ge några intäkter alls. Herr talman!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

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg säger att det förhållandet att SJ inte får sitt anslag inte innebär att trafiken kommer att nedläggas på linjen Övertorneå—Pajala. Det är jag självfallet medveten om, men jag upprepar att avvisade anslagsäskanden naturligtvis inte stimulerar SJ till att bibehålla en service. Tvärtom har den försämrats under senare år, och det tar nu ungefär två dagar att resa fram och tillbaka mellan Pajala och Boden. Godstransporterna har, som förut påpekats, också försämrats. § Befolkningen menar nu, efter vad jag har fått uppgift om, att man behöver de kommunikationsmöjligheter som den här linjen kan ge, och man Önskar i stället en förbättring av servicen, trots att man naturligtvis är medveten om att linjen inte kommer att kunna ge någon vinst. Sedan till frågan om vad som kan komma ut av den regionala trafikplaneringen där uppe. Det vet man ju inte mycket om nu. Men i avvaktan på denna planering tycker jag det är rimligt att så länge som SJ bedriver trafiken skall företaget också ha ersättning för förluster på den linjen i enlighet med vad som gäller för olönsam järnvägstrafik i övrigt.
Herr talman! Får jag till detta bara säga att utgången av den votering som nu följer på det här ärendet kommer inte att på något sätt påverka trafiken på denna linje. Trafiken skall pågå som förut. Vi får sedan tillfälle redan i höst, när den regionala trafikplaneringen kommer, att ta ställning till den här specialfrågan i vad mån SJ skall ha ett extra anslag som täckning för denna förlust eller ej.

Herr talman! Cykeln betraktades länge som en leksak för barn eller som något motionsredskap för sportfantaster, och när man planerade trafiken under 1950 och 1960-talen räknade man inte med cykeln. Man tänkte: Det är en utdöende faktor i trafikpolitiken. Det häpnadsväckande som har skett på senare år är att cykeln plötsligt blivit aktuell som ett alternativt trafikmedel. Energikrisen blev en liten tankeställare, och den visade samtidigt att politiker, stadsplanerare och trafikföretag inte har hunnit med i utvecklingen utan att det fortfarande finns en eftersläpning i tänkesätten. Det var en del som, när de började fundera på att ställa sina bilar hemma, sade sig: Vi kan väl åka buss ett tag, och så sätter vi cykeln på bussen för att fortsätta till vår bestämmelseort med cykel. Men då fann de plötsligt att de där anordningarna som fanns förr i världen och som gjorde att man kunde hänga cykeln på bussen var borttagna. När man frågade om det inte skulle gå att sätta på dessa anordningar igen fick man svaret: Det är alldeles för besvärligt. Detta visar att myndigheterna inte räknade med cykeln som ett alternativt transportmedel. En annan och litet viktigare sak är statsbidragsbestämmelserna. Om man nu anlägger kommunala cykelbanor — vilket man börjar göra i stor utsträckning — i anslutning till genomfartsleder, så kan man få statsbidrag ifall cykelbanan ligger alldeles i närheten av trafikleden — bara några meter från den, med god tillgång till avgaser från bilarna. Men lägger man cykelbanan något hundratal meter från genomfartsleden, då kan inte statsbidrag utgå. Detta är ytterligare ett exempel på att man inte hunnit anpassa bestämmelserna till den nya situationen. Det mest häpnadsväckande är att man i bilarnas speciella hemland, USA, plötsligt har börjat betrakta cykeln som ett viktigt trafikmedel. 1972 såldes, enligt en offentlig publikation, 13 miljoner cyklar i USA. Det är fler cyklar än det totala antalet sålda bilar, och det är en enorm skillnad i förhållande till situationen några år tidigare, då man sålde ett fåtal cyklar, varav 90 procent gick till barn och ungdom. Av de här 13 miljonerna cyklar som såldes i USA 1972 gick hälften till vuxna personer, och i den officiella publikation jag nämnde säger man sig komma med en programförklaring, som jag tycker är intressant och som jag gärna vill citera: ”Ännu har emellertid cykeln inte blivit en integrerad del i trafikplaneringen, särskilt för det växande antal människor som använder cykeln för arbetsresor. Här måste nya initiativ tas för att möta det ökande intresset för cykeltrafik från allmänhetens sida. Det behövs mer cykelbanor och reserverade körfiler för cyklar, trafiksäkerhetsåtgärder för cyklisterna m.m. Cyklisterna har samma rättigheter och behov och samma ansvar som den som använder bil, buss, tåg, lastbil eller flyg.” Detta sägs alltså i Förenta staterna, där cykeln plötsligt har blivit ett aktuellt trafikmedel. Det cykelfientliga förbudet mot vänstersväng, som skulle ha trätt i kraft den 1 maj, lyckades ju en stark folkopinion avskaffa, och det var en seger för cyklismen. Men nu måste vi fortsätta på den inslagna vägen. Vi måste se till att snabbt bygga ut cykelvägarna, så att cykeln kan bli ett verkligt alternativ vid arbetsresor. Då kan vi spara energi, undvika en betydande miljöförstöring och förbättra folkhälsan. Att detta är realistiskt visar en undersökning som gjorts i Göteborg, där en mycket aktiv grupp inom stadsbyggnadskontoret arbetar för gång-, cykeloch mopedtrafiken. Vid den undersökningen har man funnit att halva den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg bor inom 20 minuters cykelresa från sin arbetsplats. Varannan anställd i Göteborg skulle alltså kunna cykla till arbetet, om man verkligen på allvar skapar förutsättningar för att cykeln skall bli ett effektivt transportmedel. I den arbetsrapport som gruppen lade fram för någon månad sedan säger man också att här måste åtgärder vidtas. Det finns visserligen cykelsystem, men sammanhanget och därmed möjligheten att förflytta sig längre sträckor på ett säkert och bekvämt sätt saknas. Man har tidigare accepterat cykeln som leksak men inte som transportmedel. Man säger också att förbättringar för cykeltrafiken bör stå högt på listan i ett kommunalt kommunikationsprogram. Även på andra håll i vårt land har man i det avseendet nu börjat vakna upp inom kommunerna. cyklisternas förhållanden, och en sådan arbetsgrupp har också kommit till stånd. Men den har inte något sekretariat, den har inte någon utsedd ordförande och inga fasta direktiv. Det som trafikutskottet nu enhälligt säger till Kungl. Maj:t är att man anser att denna arbetsgrupp bör få de resurser som är nödvändiga för att man skall kunna förbättra förhållandena för cyklisterna såväl på kort som lång sikt. Herr talman! Med dessa ord vill jag med tillfredsställelse yrka bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill understryka att trafikutskottet är ett cykelvänligt utskott. Här har utskottet enhälligt ställt sig bakom en motion av utskottets ordförande, och det innebär ett fullföljande av de ställningstaganden som riksdagen gjort 1963 och 1972. Vi menar att det är angeläget dels att få fram ett bättre underlag när det gäller den framtida planeringen för cykelvägar, dels att se över de statsbidragsbestämmelser som gäller på detta område. Bakgrunden till detta enhälliga utskottsbetänkande är alltså att vi anser att de här frågorna måste få en snabb lösning. Jag vill också instämma i utskottsordförandens synpunkter när det gäller vänstersvängen. Det var värdefullt att den internationella samordningen inte kom till stånd. I detta sammanhang tycker jag också att man kan säga att Cykeloch mopedfrämjandet har gjort en mycket fin opinionsbildande insats, dels för att skapa vettiga trafikregler, dels för att popularisera cykeln som ett i alla avseenden lämpligt trafikmedel. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer inte att utnyttja de förhandsanmälda 15 minuterna. Den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 14 yrkar på att förslag till lag om temporärt etableringsförbud för stormarknader snarast föreläggs riksdagen. Bakom reservationen står centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna och moderata samlingspartiet, avstyrker motionen.

Jag tycker att försiktigheten i det här fallet knappast kan anses vara en dygd. Kungl. Maj:ts regering är då betydligt handlingskraftigare. Helt nyligen sade regeringen nej till en etablering av stormarknad i Karlstadsområdet. Detta måste tydas så att man inom regeringen verkligen ser med djup oro på den utveckling som pågår i det här avseendet. Stormarknadernas antal visar också en snabbt stigande kurva under senare år. Den första stormarknaden kom 1961. År 1969 fanns det 16 stycken, och i slutet av 1973 hade antalet stigit till ca 35. Stormarknad är då definierad enligt följande: minst 2500 m? försäljningsyta, stor sortimentsbredd, övervägande självbetjäning, externt läge och minst 500 parkeringsplatser. Det förefaller troligt att stormarknadernas antal kommer att stiga ytterligare om inte någonting görs. Därmed ökar också riskerna för överetablering. Dessutom — och det är det allvarligaste — sker en ytterligare uttunning av närservicen. Den utvecklingen drabbar i första hand alla som saknar bil. I den gruppen finns framför allt låginkomsttagare och pensionärer. En ytterligare expansion av stormarknaderna kan inte få fortsätta ohämmat medan de utredningar som arbetar med frågan fortfarande inte leder till några konkreta resultat. Det är därför enligt reservanternas mening högst befogat med ett temporärt etableringsstopp. Enbart under 1960-talet lades drygt 12 000 enskilda och konsumentkooperativa butiker ned. Denna trend har fortsatt under 1970-talets första år. Skall vi kunna erbjuda en alldeles nödvändig närservice på handelns område måste vi bryta denna trend. Därför måste vi också kunna ingripa radikalt mot de stora ”klumpar” som stormarknaderna utgör. Det är den konsekvensen reservanterna är beredda att ta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan tyvärr inte ge samma löfte som herr Gustafsson i Byske att inte utnyttja min tid. Efter herr Gustafssons anförande finns det anledning för mig att utnyttja min tid fullt ut. Låt mig först säga — vilket herr Gustafsson i Byske själv påpekade — att även utskottsmajoriteten har uttryckt sin oro över etableringen av stormarknader. Det gäller då inte minst vid etableringen inom ett lokalt begränsat område. Men jag vill till att börja med ändå erinra om näringsutskottets betänkande nr 32 år 1973, där utskottet bl.a. gjorde följande uttalande: ”Enligt utskottets uppfattning bör utredningsmaterialet avvaktas innan några beslut fattas om åtgärder från samhällets sida beträffande olika distributionsformer.

Genom att definitionerna av olika företagstyper inte är entydiga skulle det för övrigt uppstå en rad gränsdragningsproblem.” Utskottsmajoriteten anser i dag att dessa sakskäl fortfarande har sin aktualitet. Jag vill understryka det som herr Gustafsson tidigare påpekade, nämligen att man i motionen 1505 har gjort en definition på stormarknad. Men det finns ingen. sådan definition i reservationen. I motionen 1505 heter det när det gäller stormarknad bl.a. följande: ”Stormarknadernas antal visar en snabbt stigande kurva under senare år. Den första stormarknaden kom 1961. 1969 fanns det 16. I slutet av 1973 hade antalet mer än fördubblats och var” — den siffran användes av herr Gustafsson i Byske — ”ca 35”.

Men med en annan definition, som jag skall återkomma till, räknar man med att antalet stormarknader i dag uppgår till närmare 30 — alltså en väsentlig skillnad när det gäller antalet. Jag skall alltså be att få föredra den andra definitionen — det begrepp om stormarknad som konsumentkooperationen använder. Man har definierat en stormarknad på följande sätt: Anläggningen skall ha minst 5 000 m? lokalyta, den skall ha god trafiktillgänglighet, parkeringsytan skall ge möjlighet för 70 å 80 procent av kunderna att handla med bil. Sortimentet skall omfatta kapitalvaror, övriga specialvaror och livsmedel, och specialsortimentet skall omfatta minst 50 procent av samtliga specialgrupper. Prissättningen skall vara enligt lågprislinjen och avvika från den traditionella. Lokaliseringen kan vara extern eller central i tätort. Stormarknaden kan lokaliseras tillsammans med andra enheter i ett centrum eller ha ett ensamläge. I de konsumentkooperativa stormarknaderna, herr Gustafsson i Byske, varierar ytan mellan 5 000 och 30 000 m?.

Men det är framför allt anläggningar av karaktären klart externlokaliserade som tas upp i debatten om stormarknader. Till sådana anläggningar kan man räkna OBS, Bra, Wessels och ICA stormarknader. Diskussionen om stormarknadsproblematiken gäller enligt utskottets uppfattning främst de externt lokaliserade lågprisvaruhusen. Här har, såvitt jag kan förstå utskottsmajoriteten en annan definition på begreppet stormarknad än vad reservanten har. Efter vad jag här har anfört kan man väl ändå med ganska goda skäl påstå att såväl från konsumentens som från lagstiftarens synpunkt är stormarknadsbegreppet ännu något oklart. Det måste vara angeläget att så snabbt som möjligt få fram enhetliga begrepp inom handeln. För närvarande pågår det ett sådant arbete inom Handelns utredningsinstitut. Man försöker utarbeta förslag till enhetliga begrepp och därmed också skapa en enhetlig redovisning av förhållandena inom distributionssektorn. Inte minst debatten här i riksdagen visar att alla som deltar i densamma skulle vara betjänta av ett begrepp för varuhandel som har en bestämd och relevant innebörd. De synpunkter som herr Gustafsson i Byske har anfört och de som jag själv har anfört visar ju att det finns delade meningar om vad som är en stormarknad. Utskottet är medvetet om att servicekommittén önskar att stor restriktivitet visas vid etablering av nya stormarknadsanläggningar i avvaktan på distributionsutredningens konkreta förslag. Enligt kommit téns åsikt åvilar det kommunerna att noga överväga om det sakmaterial som i dag föreligger är tillräckligt för ställningstaganden till ytterligare utbyggnad av stormarknadsutbudet. Genom planmonopolet och en aktiv markpolitik har kommunerna redan i dag ganska goda möjligheter att planera detaljhandelstrukturen. Enligt butiksetableringsutredningen är det kanske inte i första hand fråga om att ge kommunerna vidgade befogenheter. I stället är det fråga om att förvandla faktisk inverkan till ett målmedvetet inflytande. Jag vet att det finns i dag ett betydande intresse hos många kommuner att tillsammans med olika intressenter, såväl företag inom detaljhandeln som konsumenter, arbeta fram en godtagbar detaljhandel. Självfallet ställs dessa då inför uppgiften att analysera konsekvenserna av stormarknader för konsumenterna och för övrig detaljhandelsservice. I samband därmed kommer beslutsfattarna att få ta ställning till bl.a. följande frågor: Kan en stormarknad innebära risker för att samhällets totala detaljhandelsservice skapar svårigheter för stora konsumentgrupper? Eller kan etableringen av en stormarknad ses som ett komplement till övriga detaljhandelsformer? När distributionsutredningen i slutet av detta år har avlämnat sitt betänkande får vi större möjligheter att diskutera vilken blandning av detaljhandelsformer som är den riktiga. I motsats till reservanterna — för vilka herr Gustafsson i Byske har talat — som föreslår ett temporärt etableringsstopp vill alltså utskottsmajoriteten avvakta resultatet av distributionsutredningens arbete innan några beslut fattas om åtgärder från samhällets sida beträffande olika distributionsformer. Troligen kommer utredningens faktamaterial att bekräfta behovet av att se på hela distributionsapparaten och inte låsa fast debatten enbart till stormarknaderna, vilket jag tyckte att herr Gustafsson i Byske gjorde. I kammaren finns distributionsutredningens ordförande, fru Lewén-Eliasson. Hon har i vissa sammanhang sagt att det inte är stormarknaderna som utgör det värsta hotet mot de mindre butikerna utan det är de stora livsmedelsbutikerna. Det finns också flera andra åtgärder som kan påverka detaljhandelsstrukturen. Effekten av sådana åtgärder kan man iaktta exempelvis i Uppsala. Jag vill understryka detta, eftersom både motionärerna och reservanterna har bitit sig fast vid att den huvudsakliga orsaken till att närservicen har försvunnit i olika tätorter är att stormarknader har etablerats. Det finns andra orsaker, och jag skall nämna en sådan. Jag såg i en tidningsartikel i tidningen Köpmannen av den 14 mars i år en redogörelse för hur svårt det är att få handeln att blomstra i Uppsalas trafikreglerade city. I artikeln presenterades en utredning av hur det gick för handeln när man genomförde försöket med trafikreglering i den centrala delen av kommunen. Av det samlade utredningsmaterialet har man dragit den slutsatsen att besökssiffran i Uppsala city har minskat med 15 å 20 procent från den tidpunkt då trafikregleringen sattes in. Men det var med säkerhet inte de som bor eller arbetar i city som hade slutat att handla där; minskningen bör i stället gälla de människor som tidigare har begivit sig in till city enbart för att handla. Till detta kommer att omkostnaderna har stigit mycket kraftigt för detaljhandeln i det berörda cityområdet under de senaste två åren samtidigt som det inte funnits några som helst möjligheter till en omsättningsökning som skulle kunna kompensera de höjda omkostnaderna. Följden har blivit en klart minskad lönsamhet för butikerna i Uppsala city — en utveckling som man har tvingats möta med en betydande personalminskning. Då har artikelförfattaren ställt en mycket logisk fråga: Om trafikregleringen har lett till omkring 100 bilar mindre i city och den samtidigt har medfört att ett antal personer har mist sina jobb, är den då värd priset? Konsumenterna, som ändå är beroende av närservice, kanske i fortsättningen kommer att mista den, om denna utveckling fortsätter och man inte ändrar trafikregleringen och återinför möjligheterna för konsumenterna att uppsöka cityhandeln på ett riktigt sätt. Man kan även se vad som inträffat här i Stockholm på grund av trafiksaneringar och trafikregleringar. Det har här skapats svårigheter för de små närhetsbutikerna och för fackhandlarna, och det har påverkat deras möjligheter att över huvud taget överleva med sin näring. Jag vill alltså understryka att det kan vara andra omständigheter än etablering av stormarknader som påverkar situationen för den existerande detaljhandeln. Det är därför som vi från utskottsmajoritetens sida anser det vara så oerhört viktigt att vi, innan vi föreslår riksdagen att fatta beslut om ett etableringsförbud, får ett material som även belyser de andra områden som ändå måste komma med i bilden om man skall kunna fatta ett klokt beslut. Herr Gustafsson i Byske ansåg att regeringen hade fattat ett riktigt beslut. Han tyckte — även om han kanske inte formulerade sig så — att vi har en klok regering som sade nej till etablering av en ny stormarknad i Bergvik utanför Karlstad. Han drog slutsatsen att detta ändå måste vara en fördel för reservanterna. Jag har på denna punkt en annan uppfattning. Jag tycker att utskottsbetänkandet från principiell synpunkt kan ligga i linje med regeringens ställningstagande. Ett sådant etableringsförbud som reservanterna föreslår, och ett ja till berörda stormarknad, skulle som jag ser det, föregripa distributionsutredningens arbete. Det vill utskottsmajoriteten inte vara med om, och därför herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är med tvekan som jag begärt ordet i denna debatt. Min tvekan beror på att jag hade hoppats att distributionsutredningen skulle ha kommit fram med sina förslag när frågan om stormarknaderna återigen skulle behandlas i riksdagen. Så är ju inte fallet, men det är vissa saker som jag ändå vill kommentera. Utredningar råder inte alltid över alla förhållanden. Ibland händer det olyckor av allehanda slag i en utrednings omgivning som gör att den blir fördröjd. Vad det gäller distributionsutredningen kan jag säga att vi hade att avvakta butiksetableringsutredningen, och den var färdig när vi diskuterade frågan om stormarknaderna för ungefär ett år sedan i kammaren. Men när utredningen sedan remitterades föreslog många av remissinstanserna att både utredningen och remissvaren skulle överlämnas till distributionsutredningen för överarbetning. Så skedde också på senhösten. Bland annat av det skälet har vi kommit att bli fördröjda i vårt arbete. Men samtidigt har vi fått ett bättre utgångsmaterial för vårt kommande ställningstagande. Med anknytning till butiksetableringsutredningens förslag och till remissvaren skulle jag vilja säga att debatten fått ett nytt inslag som jag tror har ett mycket stort värde. Det gäller frågan om kommunernas roll och ansvar i dessa frågor. Det tryckte butiksetableringsutredningen på, och det gjorde även ett flertal av remissinstanserna, bl.a. Kommunförbundet, som har visat sig vara berett att för sin del verka för att detta kommunala ansvar utvecklas på olika sätt. Det har ådagalagts även vid de kontakter som distributionsutredningen sedan tagit. Jag är angelägen om att säga detta, eftersom jag tror att det för framtiden kommer att få stor betydelse, om man kan engagera kommunerna direkt i dessa frågor i större utsträckning än vad som hittills varit fallet. På distributionsutredningen faller då naturligtvis att hitta metoder och instrument för detta inflytande från kommunerna. Det är klart att s.k. styrmedel ingår i den arsenalen, men jag tror att redan en medveten och kunnig planering från kommunerna kommer att spela väldigt stor roll. Etableringsfrågorna i nybyggnadsområdena tillhör inte de besvärligaste avgörandena. Här tror jag att just planeringen kan bli av stor betydelse. När man skall påverka skeendet vid förnyelsearbetet inne i kommunkärnorna är svårigheterna bra mycket större, likaså när man skall utöva något inflytande vid ifrågasatt nedläggning. Dessa problem är mycket svåra att hantera. Där närmar man sig i avvägningen mycket som gäller för glesbygdshandeln, avvägningar, bedömningar och beslut som numera börjar sättas i system. Så har vi då de externa etableringarna, som är dagens diskussionsämne. Om dem finns naturligtvis mycket att säga. Men för att anknyta till vad jag tidigare sagt om planeringsfunktionen och kommunernas ansvarstagande vill jag påpeka att ytterligare en utredning är inblandad här, nämligen bygglagutredningen. Den kommer att avge sitt principbetänkande, om jag har förstått saken rätt, inom de allra närmaste dagarna. Denna utredning framlägger förslag som berör förläggningen av sådana serviceanordningar som handeln utgör. Vad gäller extern handel förutsätts då att ett samrådsförfarande skall ske mellan berörda kommuner, den uppgiften har lämnats inför distributionsutredningen. Det skall bli mycket intressant att se vad som kommer ut i remissförfarandet av den utredningen, inte minst om man på kommunalt håll vill ta upp ett samrådsförfarande innan sådana här externa etableringar sker, eller kommer att förorda någon annan handlingsnorm. En annan fråga, som berör och påverkar stormarknadsetableringarna — även den har hanterats av bygglagutredningen — är det förhållandet att man har utnyttjat lokaler som utrymts från andra ändamål såsom industrier och annat och där satt i gång med handel. Den förutsättningen kommer inte att utan vidare kvarstå, om bygglagutredningens förslag vinner anslutning. Sådan ändamålsförändring skall i fortsättningen prövas och godkännas av kommunen. Det blir naturligtvis ett hinder för sådana etableringar som hittills har skett. Då distributionsutredningen skall fastlägga sina förslag har vi, som alla förstår, att utgå från dessa förhållanden. Förra året hade jag anledning att kommentera stormarknadsfrågan och belysa de uppgifter som vi då hade sammanställt om antal och dylikt. Den 1 januari 1973 fanns det 22 stormarknader. Jag skall inte gå in på definitionsfrågan utan konstaterar att det med samma definition som vi då hade i dagsläget finns 30 stormarknader. Vid den tidpunkten uppskattade jag att vi 1976 skulle ha 40 stormarknader, men med den nuvarande utvecklingen torde hela 1970-talet behövas för att nå den siffran. Stormarknadsetableringarna utvecklas i dagsläget mycket långsammare än för ett år sedan. Det förtjänar att omnämnas att man t.ex. i Göteborgsområdet är klart restriktiv till dessa etableringar. Man har i det närmaste infört något slags byggnadsförbud inom staden. I Stockholmsområdet pågår landstingets utredning, som syftar till att man skall vara restriktiv och verkligen fundera igenom frågorna. Naturligtvis får etableringar av de här stora enheterna konsekvenser för annan handel. Jag kan tala om att distributionsutredningen precis i dessa dagar har fått fram siffror som belyser utvecklingen i Växjö, en ort som vi talade mycket om i diskussionen förra året, och det materialet kommer vi att kunna offentliggöra om ett par veckor. I Växjö etablerades ju tre stormarknadsenheter under ett år, och jag kan inte låta bli att antyda vartåt utvecklingen lutar enligt vår undersökning. Wessels stormarknad kom först ensam hösten 1972, och när man gjorde mätningar av dess effekter efter ett halvår, visade det sig att den hade tagit 10 procent av livsmedelsmarknaden. Efter ytterligare ett halvår, då Konsum och ICA hade varit i gång och det alltså fanns tre stormarknader på orten, hade deras sammanlagda marknadsandel stigit till 25 procent av livsmedelsförsäljningen. Som alla förstår, måste detta ha konsekvenser för handeln på orten. Men det intressanta är att det är de stora enheterna som har drabbats mest. Fackhandeln har klarat sig relativt bra och landsbygdshandeln har gått tämligen oberörd ur den här utvecklingen. Det är också intressant att lägga märke till att när man ställt frågor till butiksinnehavarna själva så har de varit påtagligt optimistiska. Det är egentligen bara innehavarna av ett par små beklädnadsbutiker som tror att deras rörelser kommer att få läggas ned under den närmaste tiden. Sådan är utvecklingen i Växjö, och mera om den kommer som sagt att vara känt om ett par veckor. För den allmänna utvecklingen betyder andra etableringar tillsammans mera än stormarknader. Det har redan sagts i den här diskussionen, och jag vill gärna upprepa det. Under våren 1970, 1971 och 1972 kom det till 30 allivsbutiker som var och en hade en omsättning på mer än 10 miljoner kronor per år, dvs. lika mycket som tio stormarknader. Det måste ha konsekvenser precis av samma sort för annan handel som stormarknaderna har. För övrigt lades de här butikerna i stor utsträckning trafikorienterade men samtidigt också bostadsområdesanknutna. För befintlig handel i bostadsområdena är ju konkurrensen lika kännbar från sådana etableringar som från stormarknaderna. Jag vill också säga att här talas om negativa effekter, men vi får inte glömma att stormarknaderna även har positiva effekter, framför allt på priserna. Vidare tycker jag att det inte är så stor idé att diskutera definitionsbegreppet i fråga om stormarknader. Det intressanta är att iaktta de samlade effekterna för företagen, hushållen och samhället av etableringar inom handeln över huvud taget. Vill man påverka utvecklingen inom handeln, kan man inte bara angripa en extremform, som stormarknaderna utgör, utan man måste ha en föreställning om alla faktorer som spelar en roll och ta ställning till dem i ett sammanhang.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
Herr talman! Här ser man vådan av stormarknad. Jag skar ner mitt anförande å det förskräckligaste i längd, och nu har tiden konsumerats av företrädarna för stormarknadslinjen, så att säga. Låt mig bara säga till fru Lewén-Eliasson att hon använde ordet extremform för stormarknaderna. Jag håller med om det, och jag tycker att det är ett argument för reservationen att man kan uttrycka saken på det sättet. Herr Blomkvist sade att det är en väsentlig skillnad när det gäller definitionerna av vad en stormarknad är. Jag tycker ju inte att det är så förfärligt stor skillnad när man säger att enligt den definition som jag anförde finns det 35 stormarknader i Sverige, medan antalet enligt herr Blomkvists definition skulle vara 30. Och vad värre är: Herr Blomkvists definition tecknar bilden av någonting ändå fruktansvärdare. Nu skall man behöva 5 000 m? lokaler och man skall ha parkering för 70—80 procent av dem som kommer dit — hur man nu skall kunna räkna ut det. Jag tycker vi kan lämna definitionsfrågan. Stormarknader är i stort sett av ondo — jag vill yttra mig så pass drastiskt. Så vill herr Blomkvist stryka under att det naturligtvis finns andra orsaker till den utveckling av handelns struktur som har ägt rum än just stormarknader. Jag är medveten om det. Men även om andra orsaker har bidragit att föra utvecklingen åt samma håll, kan det icke på något sätt hindra oss att göra ett ingrepp på det här speciella området. Det tycker jag är alldeles klart. Sedan radar herr Blomkvist upp en mängd av svårigheter. Det är så stora svårigheter att klara detta, säger herr Blomkvist, att man bör vänta och se, trots att utskottsmajoriteten har satt på pränt att man känner djup oro för vad som håller på att hända. Jag skulle vilja ställa en fråga: Vad säger herr Blomkvist till de billösa som inte kan komma till en sådan här stormarknad? Vad säger han till dem när de upptäcker att den närbutik som de har använt slås ut av stormarknaden? Jag tror att det blir väldigt svårt för herr Blomkvist att möta dessa människor, och det är som jag sade pensionärer och andra människor med låg inkomst. ; Jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Trots att jag använde de minuter som jag hade anmält mig för och trodde att herr Gustafsson i Byske skulle uppfatta de synpunkter jag framförde, säger herr Gustafsson att nu har företrädarna för stormarknader talat. Då vill jag fråga herr Gustafsson i Byske: Var någonstans i utskottets betänkande kan man finna underlag för en sådan tolkning? Herr Gustafsson i Byske hade ju förmånen att citera utskottsbetänkandet när han alldeles särskilt underströk att även utskottsmajoriteten uttalat sin oro över etableringen av stormarknader. Jag tycker inte man skall använda sådana överdrifter i en debatt. Det finns ingen täckning vare sig i utskottets betänkande eller i de synpunkter jag har framfört för en sådan slutsats. Vi är inga företrädare för stormarknader, men vi vill avvakta för att få ett bättre material innan vi fattar ett så viktigt beslut. Det är förutsättningen för att vi skall kunna få en detaljhandel som fungerar både för de människor som är engagerade i den och för konsumenterna. Sedan tar herr Gustafsson i Byske till den enligt hans mening verkligt svåra frågan för herr Blomkvist: Vad skall herr Blomkvist säga till alla de pensionärer som mist sin service genom att stormarknaderna har etablerats? Frågeställningen måste vidgas. Jag har tidigare sagt att det inte bara är stormarknaderna som skapar problem då det gäller närservicen. Det är en rad andra faktorer som spelar en avgörande roll i detta sammanhang. Det finns vidare, herr Gustafsson i Byske, material som visar att även pensionärer utnyttjar stormarknaderna. Men det är ett bättre undersökningsmaterial som vi nu väntar på och som skall ge oss större förutsättningar att förbättra den service som pensionärer och även andra konsumentgrupper är i behov av. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vad jag ville peka på var att majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet, där man uttalar sin stora oro över utvecklingen i denna fråga, dåligt korresponderar med det som herr Blomkvist i övrigt sade om svårigheterna. Nu vill herr Blomkvist att jag skall vara snäll, och det skall jag vara: jag skall säga att jag godtar att herr Blomkvist inte är extrem stormarknadsanhängare. Men då kommer min fråga: Varför vill herr Blomkvist under sådana förhållanden inte vara med om att nu införa ett temporärt etableringsstopp? Det hade ju varit naturligt, om man är positiv till tanken att utvecklingen inte kan få fortsätta som nu, att följa upp den inställningen med att också göra något åt saken.

Herr talman! Jag vill återigen ställa en fråga till herr Gustafsson i Byske: När har jag i mitt anförande särskilt understrukit att jag är anhängare av stormarknader? Jag tror inte att herr Gustafsson i Byske, om han efteråt läser protokollet, kan finna att jag har gjort ett sådant uttalande.

Skillnaden är kanske inte så stor i utgångsläget. Men vad utskottet vill är att det inte nu skall införas ett etableringsförbud, något som föregriper den kommande utredningen. Det skulle innebära att riksdagen i dag tog ställning i en väsentlig fråga utan att avvakta ett bättre beslutsunderlag. Till sist, herr Gustafsson, kan jag göra en personlig deklaration. Det är alltså inte utskottsmajoriteten som jag nu talar för, även om jag är säker på att flera i den skulle kunna instämma i de synpunkter som jag kommer att framföra: Jag kan inte säga att vi i framtiden inte är i behov av stormarknader. Herr Gustafsson i Byske försöker göra gällande att stormarknader är någonting så oerhört skadligt för konsumenterna att sådana skall vi omedelbart stoppa. Det blir ju slutsatsen av hans resonemang. Reservanterna säger att när distributionsutredningen är klar kan vi ta ställning, men jag har uppfattat herr Gustafsson så, att han redan i dag tagit ställning: stormarknader skall vi inte ha i framtiden. På den punkten delar jag inte hans uppfattning. Jag är övertygad om att samma sak gäller för detaljhandeln som för näringslivet i övrigt: det pågår hela tiden en utveckling. Om stormarknaderna lokaliseras och planeras på ett riktigt sätt inom en region, kan de vara ett bra komplement till den övriga detaljhandeln.

Herr talman! Först radade herr Blomkvist upp alla de här svårigheterna. Sedan uttalade han sin indignation över att jag skulle ha förklarat att han var stormarknadsvän. Nu är vi någonstans mitt emellan, nu vill herr Blomkvist svära både på stormarknader och på någonting annat. Det är kanske bäst att vi voterar.
Herr talman! Voteringen behöver inte herr Gustafsson i Byske vara bekymrad för; den kommer med all säkerhet. Vad jag nu säger är min personliga uppfattning. Jag har tidigare sagt att jag inte är någon företrädare för stormarknader, men samtidigt tycker jag att utvecklingen ändå har visat att stormarknaderna, om de planeras på ett riktigt sätt, kan vara ett bra komplement inom detaljhandeln för konsumenterna. Jag vill verkligen fråga herr Gustafsson i Byske: Har de stormarknader som för närvarande finns endast varit till skada för konsumenterna? Jag har ett material här som visar att det i stor utsträckning är låginkomsttagarna och barnfamiljerna som utnyttjar stormarknaderna. Då kan man ställa frågan: Varför gör de det? Alldeles uppenbart har de ansett att de är betjänta av att handla i stormarknader. Jag behöver inte vara någon anhängare av stormarknader, herr talman, när jag slutar med att säga att förmodligen kommer de även i framtiden att ha en uppgift att fylla för de konsumenter som tycker att de är betjänta av att handla där — under förutsättning att stormarknaderna kommer in på ett riktigt sätt i den regionala planeringen.
Herr talman!

Herr talman! Låt mig bara säga att bakom det uttalandet ligger självfallet den utveckling som har skett i vissa regioner där man har en överetablering av bl.a. stormarknader.

Herr talman! Det är ju inte vanligt att en motionär kommenterar ett enhälligt betänkande som avstyrker motionen, men när betänkandet bygger på uppenbart osakliga grunder bör det, herr talman, likväl vara tillåtet. Motionen gäller ett förbud mot reklam från flygplan. Motivet härför är att denna form av reklam är bullersam, energiförbrukande och estetiskt störande. Utskottet påstår nu att denna flygplansreklam har minskat radikalt på senare tid, och man hävdar att under år 1973 har reklamflygningar icke förekommit sommartid på kuststräckan Strömstad—Kalmar. Jag kan tala om för utskottet att flygplansreklam regelmässigt förekom över mellersta Halland under hela sommaren 1973. Det gällde bl.a. reklam för Halmstadstravets samtliga tävlingsdagar och reklam för större livsmedelsföretag i kustorterna i Halland. Utskottet påstår att det buller som reklam flyget skapar är obetydligt. Jag tror att alla de människor som tillbringar sin sommarledighet vid Hallandskusten och som störs av reklamflygningar på låg höjd undrar vad utskottet menar med ”obetydligt buller”. Herr talman! Näringsutskottets argumentation blir inte mer övertygande än så här. Utskottets konklusion är — och nu citerar jag: ”Utskottet har här behandlat motionärens argument ett för ett. Tillsammantagna har de enligt utskottets mening inte nämnvärt större tyngd.” Min konklusion av utskottets betänkande är att dess argument ett för ett är föga övertygande. Tillsammantagna ger de bilden av en påfallande slarvig och nonchalant behandling.

Herr talman! Fru Oskarsson har frågat om jag är beredd att lägga fram förslag om åtgärder för att ge rätt till ersättning för patienters resor till ortopediska verkstäder för utprovning av ortopediska hjälpmedel. Gällande bestämmelser medför rätt till ersättning för resekostnad i samband med utprovning av ortopediska hjälpmedel under förutsättning att läkare medverkar vid utprovningen. Det förekommer emellertid att utprovningen sker utan läkarmedverkan. Riksdagen har i anledning av motioner uppmärksammat bl.a. dessa fall och i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt att frågan om resekostnadsersättning vid ortopedisk vård utreds vid lämpligt tillfälle sedan översynen av ersättningssystemet vid privatläkarvård avslutats. Frågan övervägs för närvarande inom socialdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är glädjande act svaret ger en förhoppning om ändring av bestämmelserna om reseersättning för besök hos bandagemästare vid ortopedisk klinik. Anledningen till att jag ställt frågan är att betydande problem är förenade med det förhållandet att reseersättning inte utgår vid besök hos bandagemästare för utprovning av ordinerad protes eller bandage. För att man skall få ersättning fordras, som framgår av statsrådets svar, att besöket är kopplat med ett läkarbesök och att läkaren skriver på reseräkningen. Detta förfaringssätt orsakar mycket besvär både för patienten och för sjukvårdshuvudmannen. Många besök på ortopedisk verkstad behöver inte föregås av läkarkontroll, vilket också framgår av svaret. Patienter orsakas ofta betydande resekostnader för dessa besök. Är det dessutom så att man inte kan använda allmänna kommunikationer — tiderna kanske inte passar eller patienten orkar inte med en lång restid på t.ex. buss utan måste anlita taxi — kan kostnaderna bli så stora att man inte har möjlighet att besöka ortopedisk verkstad på egen bekostnad. För att hjälpa patienterna till reseersättning ”konstruerar” man på sjukhuset ett läkarbesök i samband med utprovningen. Enda anledningen till läkarbesöket är att läkaren skall skriva på reseräkningen. Det måste vara fel att man skall behöva tillgripa sådana åtgärder för att hjälpa patienten till ersättningen. Med den stora belastning och de långa väntetider som vi har inom sjukvården och speciellt inom ortopedklinikerna i dag är varje åtgärd som kan minska efterfrågan och därmed också köerna värdefull. Att ge möjlighet till reseersättning i dessa fall skulle ju betyda att läkaren slipper belastas med dessa ur sjukvårdssynpunkt onödiga besök. Patienten orsakas ju dessutom betydande väntetider genom det förhållande som vi har i dag. Jag hoppas att vi snart kan få en ändring av lagen om allmän försäkring så att man även inom dessa områden kan erhålla reseersättning på samma sätt som man får vid sjukgymnastisk behandling sedan den lagen ändrats. Det är angeläget för många att den här frågan kan lösas. Jag ber än en gång att få tacka för svaret. Det är mycket glädjande att detta är positivt. Det är många som kan glädjas med mig över det.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit med anledning av riksdagens begäran förra året om ett samlat program för svenskundervisning för icke förvärvsarbetande vuxna invandrare. De icke förvärvsarbetande vuxna invandrarna utgör språkligt, etniskt och socialt en ytterligt mångskiftande grupp. Det är därför naturligt att ett samlat program för svenskundervisning för denna grupp måste rymma en rad skilda åtgärder vars bärkraft försöksvis måste prövas. Självfallet är en fortsatt utbyggnad av stödet till svenskundervisning för invandrare mycket angelägen. Kungl. Maj:t har också i årets statsverksproposition (bil.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Vid förra årets riksdag fördes motionsvägen fram krav på att man skulle söka lösa frågan om svenskundervisningen för icke förvärvsarbetande vuxna invandrare. Med anledning av en folkpartimotion och en motion av bl.a. fröken Mattson gav riksdagen Kungl. Maj:t till känna att ett samlat handlingsprogram för hur detta särskilda problem skall lösas snarast bör föreläggas riksdagen. Det var i april 1973. Nu trodde jag att vi i årets statsverksproposition skulle få se ett sådant samlat program. Men det fick vi inte. Alltså har över ett år förflutit sedan riksdagen gjorde sitt uttalande, men ännu saknas det samlade handlingsprogram som riksdagen begärt. I statsverkspropositionen föreslås vissa i och för sig bra och angelägna åtgärder, t.ex. uppsökande verksamhet bland hemarbetande invandrare och försöksverksamhet med kurser i sömnad och matlagning, och det är dessa åtgärder som statsrådet hänvisar till i sitt svar. Men detta är inte det samlade handlingsprogram som riksdagen begärde. Jag har också studerat den bilaga till statsverkspropositionen som avser arbetsmarknadsdepartementet, men inte heller där redovisas något sådant program. Invandrarutredningen, som snart skall vara klar med sitt arbete, lämnade redan sommaren 1971 sitt utbildningsbetänkande. Statsrådet säger att man sedan erfarenheter vunnits skall försöka lägga fram ett samlat program. Jag tycker att vi i dag har tillräckliga erfarenheter från invandrarundervisningen och vet, hur vi i vårt land skall ta hand om invandrarna. Vi har ganska stora erfarenheter av svenskundervisning, och det finns därför enligt min uppfattning ett material som ger departementet reella möjligheter att utarbeta ett samlat program. Statsrådet har i svaret tryckt på att speciella förhållanden råder för invandrarna, och det är alldeles riktigt. Invandrarnas situation kan vara svår, och den är olika för olika grupper. Men kunskaper i svenska ger inte bara kontaktmöjligheter. De ger också möjligheter att förstå och acceptera en del av de olikheter som finns mellan olika kulturer.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka tillhör ju skolans värld och är van vid en nästan helautomatisk produktion av läromedel. Det är möjligt att han hade tänkt sig att statsverkspropositionen skulle lyfta fram alla åtgärder på området, presenterade i ett vackert och färggrant paket, som skulle kallas ett samlat program.

Jag tycker emellertid att riksdagsmän i allmänhet har en god förmåga att läsa samman alla de förslag som framläggs och se dem som en del av det program som vi successivt skall bygga ut. Men jag framhåller igen att det är viktigt att de här verksamheterna blir prövade, så att de verkligen får den effekt vi önskar. Vi har ju erfarenhet av att en del av dem inte når ut till människor på sätt som vi avser, och därför har vi förstärkt bl.a. de åtgärder som syftar till att intensifiera den uppsökande verksamheten. När vi har prövat det här skall vi givetvis gå vidare. Låt både rumsoch tidsfaktorn samverka, herr Strömberg i Botkyrka, så skall vi nog så småningom få en ganska hygglig utformning av undervisningen för invandrare, som redan i dag enligt min mening har en betydande omfattning.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att invandrarundervisningen har en betydande omfattning och att vi har gjort en hel del; det vill jag inte alls bestrida. Riksdagen begärde emellertid förra året det s.k. samlade handlingsprogrammet, och det nya som har tillkommit i år är inte så förfärligt mycket, även om det finns några saker i statsverkspropositionen som i och för sig också är ett välkommet tillskott. Statsrådets uppfattning och min skiljer sig tydligen något på en väsentlig punkt.

Invandrarutredningen har i sitt första betänkande, som behandlar undervisningen, också tagit upp frågan om något slags ”morot” för att i högre grad locka de hemarbetande till den här undervisningen. Min uppfattning skiljer sig kanske från statsrådets i det att jag tror att det finns möjligheter att ta ett mer samlat grepp. Jag ber statsrådet än en gång att undersöka om man inte skulle kunna göra det.
Herr talman! Det är ju modernt i riksdagen numera att tala om principer och tydligen också om samlade grepp. Vi har föreslagit sex konkreta punkter — jag har redovisat dem — där vi går ut och gör en ganska omfattande insats. Man kan om man vill kalla det ett samlat program. Herr Strömberg i Botkyrka har varit uppe i talarstolen två gånger och talat om ett samlat program, men han har inte gett mig ett enda konkret exempel på vad man ytterligare skulle kunna tänka sig att göra.
Herr talman! När jag talar om ett samlat program ber jag att få hänvisa till vad utskottet förra året skrev och riksdagen biträdde. Det är alltså inte jag som har hittat på det, utan hela riksdagen står bakom.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag vill överväga att, då uppenbara skäl för omdisponering föreligger, överflytta ytterligare undervisningstimmar i svenska för invandrare från s.k. lagbunden till fri kvot. Frågan om omfördelning av timmar mellan den lagbundna och den fria kvoten får prövas i sedvanlig ordning efter framställning från utbildningsmyndigheten. Kungl. Maj:t har nyligen beslutat öka den fria kvoten med 50 000 undervisningstimmar. Jag har för närvarande inte underlag för en bedömning huruvida behov av en ytterligare ökning föreligger.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som han äntligen efter många mellankommande hinder — inte bara från hans sida utan även från min — nu kunnat ge. Jag är inte helt nöjd med svaret.

Detta gjorde skolöverstyrelsen på grundval av inhämtade upplysningar från studieförbunden. Vid slutet av år 1973 hade samtliga tilldelade timmar på den fria kvoten förbrukats inom Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Vuxenskolan. Folkuniversitetet hade t.ex. vid den tidpunkten ett beräknat behov av ytterligare 48 400 timmar på den fria kvoten. På grundval av SÖ: anhållan beviljade utbildningsdepartementet 50 000 timmar av de begärda 180 000 till fördelning åt studieförbunden, och det var bra i och för sig. Detta skedde i början av februari. Men det föreligger fortfarande underlag för ökning, tycker jag. Situationen har inte ändrats. Det som skolöverstyrelsen har anhållit om gäller fortfarande i samma utsträckning som förut. Jag kan inte säga om läget har förvärrats ännu mer på studieförbundens sida. För det studieförbund som står mig nära är det under alla förhållanden besvärligt. Hur det är för de andra kan jag inte säga, men jag tror inte det är väl beställt där heller. Det behövs alltså mer timmar. Jag vet inte hur det är exakt i dag, men för inte så länge sedan fanns det kvar 145 000 timmar outnyttjade på den lagbundna kvoten. Det är alltså fråga om att kunna göra en överflyttning så att timmarna kommer till användning för invandrarundervisning i svenska, vare sig det blir på den ena eller på den andra kvoteringen. Kan man inte för tillfället utnyttja timmar på den s.k. lagbundna sidan, må man väl kunna använda dem på den andra sidan; det finns utomordentliga behov. Om det måste göras en framställning igen, så får jag väl entusiasmera studieförbunden att trycka på hos skolöverstyrelsen så att den nu inkommer med en ny anhållan. Men jag tycker att en sådan redan föreligger med en differens på 130 000 timmar, och det är ett rätt fint underlag att gå vidare på.
Herr talman! I och för sig sker det väl en kontinuerlig prövning. Vi har efter en framställning från Folkuniversitetet på nytt vänt oss till skolöverstyrelsen och bett om en redovisning av situationen i dag. Problemet är ju det att man också måste få en klar bedömning av hur omfattande den lagbundna undervisningen blir. SÖ gjorde visserligen den framställning som herr Nordstrandh refererat till — det är helt korrekt. Men i det sammanhanget hade SÖ inte helt klart för sig hur omfattande den lagbundna undervisningen skulle bli, och jag menade därför att det fanns anledning till en viss försiktighet. Men det är klart att om det kommer en ny önskan att man skall få disponera timmar enligt det förändrade förslaget, så skall vi pröva den välvilligt. Det finns ju, som herr Nordstrandh själv säger, anledning att se till att de här timmarna utnyttjas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta synnerligen positiva besked, som jag inte kunde utläsa direkt ur det första svaret. Jag hoppas att det skall gå relativt snabbt med den nya prövningen och med ytterligare tilldelning. När studieförbunden inte något så när säkert vet att de får timmar måste de avvisa dem som skulle vilja ha undervisning, och det är inte bra. Det är allra minst lyckat när man, som skett, har i gång undervisning och måste säga: ”Nu går det inte längre, timmarna är slut. Ni får alltså sluta, eller också får vi ordna det på annat sätt.” Man kan ju alltid ge undervisning med en annan typ av cirklar, men då tillkommer kostnader för de studerande, och det var inte meningen. Ännu en gång tackar jag för svaret och hoppas att det skall gå snabbt med en förnyad prövning.

Herr talman! Herr Wikström har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han delar uppfattningen att praktikersättningen — med hänsyn till den bristfälliga informationen om den förändrade praktikorganisationen — bör utgå i form av lön även till de studerande som påbörjat den praktisk-pedagogiska delen av sin ämneslärarutbildning innevarande termin. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Frågan om de studieekonomiska villkoren för praktikantdelen av lärarutbildningen behandlades i propositionen 1973:78. De förslag som lades fram där godkändes av en enhällig riksdag. Ikraftträdandet av riksdagsbeslutet bör enligt min mening inte uppskjutas.

Herr talman! Förra våren fattade riksdagen beslut om en ändrad praktikorganisation inom lärarutbildningen. Den innebar bl.a. en närmare integration mellan teoridelen och praktikdelen. I den praktisk-pedagogiska delen av ämneslärarutbildningen kommer praktikmoment att finnas under både första och andra terminen. Lärarkandidatens ställning förändras också; han eller hon kommer i fortsättningen inte att upprätthålla en tjänst utan skall bilda ett lärarlag tillsammans med en handledare. Denna förändring av praktiken är riktig och har skett i samråd med lärarorganisationerna och med företrädare för de studerande. Ett nära samspel mellan praktiska och teoretiska moment i utbildningen är nödvändigt. Svårigheterna har dessutom på många håll varit betydande att skaffa fram erforderligt antal tjänster. En konsekvens av lärarkandidaternas förändrade ställning är att lön inte kommer att utgå under praktiken. I stället får de studiemedel. Denna förändring har mött protester från elevhåll, framför allt från de elever som påbörjat sin utbildning den här terminen. Med en viss rätt hävdar de att de aldrig fått ordentlig information om den ändrade organisationen och att det fortfarande inte är klart hur deras utbildning kommer att gestalta sig under höstterminen, alltså andra terminen för deras del. Från folkpartiets sida har vi accepterat den ändrade praktikorganisationen och de konsekvenser den får. I det långa loppet är det inte möjligt att tänka sig att några grupper har lön eller arvode under vissa delar av utbildningen, medan andra under likartade förhållanden får finansiera sina studier med studiemedel. Man kan t.ex. jämföra med förhållandena under den kliniska delen av läkarutbildningen fram till läkarexamen. De svårigheter som det nuvarande studiemedelssystemet åstadkommer i form av stor skuldsättning o. d. måste — som folkpartiet föreslagit — mötas med förändring av detta, och kanske to. m. en total och förutsättningslös översyn. Men för dem som börjat den praktisk-pedagogiska delen av ämneslärarutbildningen den här terminen är förhållandena speciella. De har fått en klart otillfredsställande information om den nya ordningen, och intentionerna bakom den nya praktikorganisationen kan bara uppfyllas till en del för dem, eftersom de bedriver sina studier under första terminen enligt den gamla ordningen. Det hade därför varit rimligt att lön utgått även till dem som fullgör praktikdelen av utbildningen under kommande hösttermin. Jag ställde en enkel fråga om detta, och jag fick ett fyndigt formulerat nej på min fråga av statsrådet Hjelm-Wallén. Men det var inte något särskilt tillfredsställande svar.

Herr talman! Herr Winberg har frågat statsrådet Löfberg, om han anser att skäl alltjämt föreligger för att tjänst som undervisningsråd vid skolöverstyrelsen skall ha en anställningsform som avviker från den i statsförvaltningen eljest förekommande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om anställningsform för undervisningsråd, som lämnats utan erinran av riksdagen år 1964, får tas upp i samband med det uppföljningsarbete som pågår i anledning av lagen om anställningsskydd och propositionen 1974:88 om fackliga förtroendemän m.m.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min fråga, även om jag tycker att svaret kanske var något knapphändigt. Jag riktade frågan till statsrådet Löfberg, därför att jag bedömde det så att det var en fråga mera för löneministern än för det statsråd som handlägger ärenden inom utbildningsdepartementet, men det är möjligt att frågan ligger i gränstrakterna mellan de båda ansvarsområdena. Vid den omorganisation som skedde vid skolöverstyrelsen 1964 framkom olika meningar om bl.a. vilken anställningsform som skulle tillämpas för cheferna för den s.k. nya skolöverstyrelsens byråer, dvs. undervisningsråden. Skulle de vara ordinarie eller extra ordinarie, som är de vanliga anställningsformerna för byråchefer i statsförvaltningen, eller skulle de ha någon för dem speciell anställningsform? I den organisationskommitté som förberedde omorganisationen fanns det olika meningar, och departementschefen stannade slutligen för extra ordinarie anställning i sådan form att anställningen sker tills vidare för högst sex år i sänder. Detta är något anmärkningsvärt, eftersom tjänsteformen ”förordnande för viss tid”, s.k. Cp-förordnande, i regel är en särskild förordnandeform för ordinarie tjänster och som i princip tillämpas för verkschefer. Vad betyder nu denna som jag menar egendomliga konstruktion för skolöverstyrelsens byråchefer? Jo, den betyder att de har en i jämförelse med andra tjänster på samma nivå mindre fast anställningsform. När sexårsperioden har gått ut är de inte säkra på att få förnyat förordnande, medan arbetsgivaren beträffande tjänster i sedvanlig extra ordinarieform måste förebringa saklig grund om en uppsägning skall kunna ske. Detta kan komma att kännas som en påtryckning för vederbörande att t.ex. följa med i olika svängningar som presenteras på skolans område. Nu hänvisar statsrådet i svaret endast till propositionen 88, som lämnades till riksdagen efter det att jag hade framställt min fråga. I den propositionen uttalas bl.a. att den nya lagen om anställningsskydd även när det gäller staten som arbetsgivare kommer att kraftigt inskränka möjligheten att använda tidsbegränsade anställningsformer, eftersom man eljest lätt skulle kunna utesluta tillämpningen av de regler om saklig grund för uppsägning som gäller vid andra former av anställning. Jag tolkar detta som en — om än något senkommen — insikt om det mindre lämpliga med den anställningsform som nu finns för undervisningsråden i skolöverstyrelsen sedan tio års tid, och det kan väl i viss utsträckning sägas vara en rättssäkerhetsfråga att detta rättas till. Bättre sent än aldrig, heter det, och det kanske man också kan säga i detta sammanhang.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig huruvida jag vill medverka till att pågående och planerade byggnader för häkten får bättre utformade promenadutrymmen för de häktade än vad som nu förbereds, t.ex. i Kronobergshäktet i Stockholm. Placeringen och utformningen av promenadutrymmena på de allmänna häktena är främst betingade av önskemålet att uppnå en personalbesparande men ändå effektiv tillsyn. Vid kontakter med berörda myndigheter har jag erfarit att de undersöker vilka åtgärder som kan vidtas i de enskilda fallen för att man skall uppnå från miljösynpunkt bättre förhållanden för de häktade.

Herr talman! Ja, det var ju ett lakoniskt svar, herr justitieminister, men jag tackar ändå för det. Jag kan emellertid inte av svaret förstå om det kommer att bli någon rättelse på det missförhållande som jag närmast har haft i tankarna, nämligen utformningen av Kronobergshäktet och promenadgårdarna där. Det ger statsrådet inte något konkret besked om. Men jag tycker det är klart otillfredsställande att man inte ens vid ett nybygge har uppmärksammat vad som borde vara ett allmänt omfattat önskemål, nämligen att promenadutrymmena blir mera vettigt utformade. Jag har här i min hand en skrivelse från kriminalvårdsdirektören för östra räjongen. I den skrivelsen, som är ställd till kriminalvårdsstyrelsen, påtalas just att Kronobergshäktets 60-tal bås, som han kallar dem, har en yta på 5 m längd och 2,65 m bredd i ytterkant samt 1 m bredd i den ände som vetter mot vaktkuren. Väggarna — som är täta förstås — är 2,40 höga, och upptill finns det ett maskat nättak. På Långholmen — jag kan nämna det som en jämförelse — håller måtten 9 x 2,80 x I m. På det gamla Långholmen, som redan är utdömt, har man alltså väsentligt bättre promenadutrymmen än man får på Kronobergshäktet. Matematiskt kan jag förstå att man med den yta som finns tillgänglig på Kronobergshäktet kommit fram till tårtbitar av den här storleken. Om man räknar med att varje intagen skall ha möjlighet till rastning eller vad man skall kalla det i 60 minuter och att antalet är 320, blir ytan den här. Men eftersom det ganska sällan förekommer att en åklagare ger direktiv om att en häktad skall hållas avskild av utredningsskäl tycker jag att man borde kunna frilägga en av rastgårdarna, slopa indelningen i tårtbitar och lämna ett större utrymme fritt där ett antal häktade kunde få komma ut tillsammans. Statsrådet säger i sitt svar att utformningen främst är betingad av önskemålet att uppnå en personalbesparande men ändå effektiv tillsyn. Jag kan inte riktigt förstå att storleken på dessa utrymmen har med personalsituationen att göra. Jag föreställer mig att den inte har något direkt samband med promenadutrymmenas storlek, men det kanske beror på att jag är för litet insatt i dessa frågor. Jag skulle emellertid vilja fråga herr statsrådet när man skall kunna ändra en sådan här sak om inte just nu, innan häktet är färdigbyggt. Kommer inte herr statsrådet — detta är ändå herr statsrådets bord — att medverka till att en ändring kommer till stånd så att vi får en bättre planering när det gäller Kronobergshäktet innan det är för sent? Det skall inte tas i bruk förrän vid kommande årsskifte, och det bör alltså ännu finnas tid till en ändring. Jag skulle vilja att herr statsrådet gav ett besked på den punkten.
Herr talman! Den skrivelse som fru Kristensson hänvisar till från kriminalvårdsdirektören Marnell har varit föremål för prövning. Kronoberg är emellertid i princip färdigt på den här punkten. Möjligheterna att införa andra anordningar än som är föreslagna är ytterst begränsade med hänsyn till Kronobergshäktets läge och förhållandena där. Men det har sagts av tjänstemän inom kriminalvårdsstyrelsen att man skall undersöka i vad mån de synpunkter som Marnell här har fört fram kan beaktas vid utformningen av det allmänna häktet i Sollentuna. Man har då tänkt sig att man skall kunna få något bättre promenadutrymmen där och att lämpliga Kronobergsfall skall kunna överföras till Sollentuna.
Herr talman! Jag påstår, herr justitieminister, att om man vill, finns det fortfarande tid att göra något åt Kronobergshäktet; man har ännu inte satt upp alla mellanväggar. Jag är medveten om att en sådan ändring i ritningarna kan kosta en del pengar, men jag konstaterar samtidigt att om man inte vidtar någon ändring nu, så har man inte heller någon möjlighet att göra det på många år framöver. Det är väl bättre att försöka rätta till ett misstag medan tid är, även om det kostar litet mera pengar. Jag tycker, herr talman, att det är uppseendeväckande att man inte har kommit längre i tankeverksamheten när det gäller nybyggen för de häktade och när det gäller deras promenadutrymmen än man gjort i det här fallet. Det vittnar, tycker jag, om att justitiedepartementet ligger ganska lågt när det gäller att intressera sig för de häktades situation. Det har vi också noterat i tidigare sammanhang. De häktade är ju ännu inte dömda. De borde väl — om man skall göra någon gradering — vara förtjänta av en något bättre behandling än de som är dömda. I själva verket är det här tvärtom.

Herr talman! Fru Backberger har frågat mig om jag vill medverka till en annan praxis vid handläggningen av flyktingärenden, så att chilensk flykting, som anländer till Sverige från annat land än sitt hemland, likväl betraktas som flykting från sitt hemland. Enligt utlänningslagen är varje utlänning som i sitt hemland löper risk för politisk förföljelse att anse som politisk flykting i förhållande till sitt hemland, oavsett från vilket land han nu har kommit till Sverige. En chilensk flykting som via ett annat land har kommit till Sverige betraktas sålunda som flykting från Chile och får det särkilda rättsskydd som tillkommer alla politiska flyktingar här i landet. I fråga om chilenska flyktingar som vill komma till vårt land gäller i princip följande. För närvarande gäller en av regeringen bestämd kvot på 800 personer för mottagande av chilenska flyktingar. Denna kvot är i första hand avsedd för sådana flyktingar som befinner sig i Chile och beträffande vilka särskilt ömmande omständigheter föreligger för en fristad i Sverige. De chilenska flyktingar som befinner sig i annat land omfattas sålunda inte av kvoten. Dessa flyktingar har i allmänhet fått asyl i vistelselandet och får, om de önskar komma till Sverige, ansöka härom på vanligt sätt, varefter en prövning sker i varje särskilt fall. I likhet med vad som sedan länge gäller i fråga om svensk invandringspolitik i allmänhet får nära anhöriga till de chilenska flyktingarna som mottagits i Sverige — oavsett i vilket land de anhöriga vistas — komma till Sverige för att återförena sig med sin familj. Sådana anhöriga faller sålunda utanför kvoten.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande: I Peru finns för närvarande ungefär 5 000 flyktingar från Chile. 2 000 finns i ett läger i södra Peru, resten finns i Lima och har turistvisum på begränsad tid. De löper nu risk att sändas tillbaka till Chile. Brasilien, Bolivia och Chile, Perus tre grannländer, som behärskas av reaktionära militärregimer — vilkas verksamhet karakteriseras av våld, tortyr och massavrättningar — håller på att formera ett block för att isolera regimen i Peru. De politiska svårigheterna med grannländerna leder bl.a. till att Peru nu börjar skicka tillbaka flyktinggruppen till Chile. I Chile fortsätter övergreppen mot politiskt obekväma med oförminskad styrka. General Pinochet har nyligen uttalat att Allendes anhängare skall utrotas. En av flyktingarna har intervjuats i Dagens Nyheter den 21 mars. Han har sökt arbetstillstånd i Sverige men blivit avvisad. Invandrarverkets tillståndsbyrå hävdar att flyktingarna i Peru inte är inräknade i den svenska kvoten för Chileflyktingar. AMS hävdar att i avtalet mellan AMS och invandrarverket tydligt står skrivet att AMS skall göra strikt arbetsmarknadsmässiga bedömningar, Vad säger lagen i sådana här fall? I 2 § av utlänningslagen heter det: ”Politisk flykting skall ej utan synnerliga skäl vägras fristad i riket, då han är i behov därav.” Av fru statsrådets svar framkom också tydligt att man räknar med dessa flyktingar från Chile via Peru som politiska flyktingar. Men det finns en motsägelse i statsrådets svar som jag vill kommentera litet. I andra stycket heter det: ”En chilensk flyktning som via ett annat land har kommit till Sverige betraktas sålunda som flykting från Chile och får det särskilda rättsskydd som tillkommer alla politiska flyktingar här i landet.” Men i nästa stycke står det: ”Denna kvot” — på 800 personer — ” är i första hand avsedd för sådana flyktingar som befinner sig i Chile och beträffande vilka särskilt ömmande omständigheter föreligger för en fristad i Sverige. De chilenska flyktingar som befinner sig i annat land omfattas sålunda inte av kvoten.” Jag vill med anledning av detta ställa två frågor. Vilken ståndpunkt har statsrådet: den som kommer till uttryck i det andra stycket eller den som kommer till uttryck i det tredje? Hur stämmer den här generösa inställningen till invandrare med den inställning som AMS har dokumenterat i sin handläggning av ärendet angående den namngivne chilenske flyktingen?
Herr talman! Först vill jag konstatera, precis som fru Backberger har gjort, att det i många latinamerikanska länder finns ett stort antal flyktingar från Chile som naturligtvis ibland lever under ganska svåra förhållanden. Det är anledningen till att Sverige även hjälper till på annat sätt än genom att vi här i landet tar emot flyktingar. Vi har till FN:s flyktingkommissarie gett en summa av 1 500 000 kronor för hjälp till flyktingar i olika latinamerikanska länder. Det gäller åtgärder för utbildning, juridisk hjälp, medicinsk hjälp osv. Det råder ingen motsättning mellan de två uttalanden som jag har gjort i svaret. Vi betraktar alltid politiska flyktingar i Sverige som flyktingar från sitt hemland. Det finns dock olika sätt att ta emot politiska flyktingar, och vi har när det gäller flyktingar från Chile gjort en alldeles speciell insats på grund av de särskilda svårigheter som fanns där. Vi har fattat beslut om en särskild kvot, som vi efter hand har höjt. Först omfattade den enbart 200 personer. Dessa speciella åtgärder har alltså hjälpt personer som vistas i Chile — både av chilenskt ursprung och av andra nationaliteter — och som genom militärkuppen hamnade i en särskilt svår situation. Man kan också komma till Sverige som enskild flykting, och i det sammanhanget görs ingen arbetsmarknadsprövning alls. Men om en människa söker arbetstillstånd — som jag antar att det är fråga om i det fall som fru Backberger refererar och som jag inte närmare känner till — måste AMS naturligtvis göra en vanlig prövning av det ärendet. I så fall handläggs det som ett vanligt invandrarärende och inte som ett ärende som gäller politiskt flyktingskap.

De måste i sin praxis givetvis följa direktiv från regeringen, så det föreligger en liten motsättning där. Ytterligare en sak är ganska viktig. Det står i svaret: ”Dessa flyktingar” — alltså de chilenska — ”har i allmänhet fått asyl i vistelselandet”, i detta fall Peru. Men de vistas där på begränsat turistvisum, och enligt uppgifter i både latinamerikanska och svenska tidningar har nu den peruanska regeringen under tryck från bl.a. Chile börjat skicka tillbaka dessa flyktingar. De måste alltså betraktas som politiska flyktingar även om de formellt är där på turistvisum. I sådana här fall, när det gäller människors liv eller död, kan man inte vara så formaljuridisk att man bortser från att de rent praktiskt är att betrakta som politiska flyktingar.
Herr talman! Jag har sagt förut, när vi har diskuterat de chilenska flyktingarna i den här kammaren, att regeringens handläggning visar att vi verkligen inte är formaljuridiska — eller hur det nu var fru Backberger uttryckte sig. Jag har självfallet den ståndpunkt i de här frågorna som kommer till uttryck i svaret på den enkla frågan. Enligt de informationer och kunskaper jag har arbetar både arbetsmarknadsstyrelsen och invandrarverket i enlighet med detta. Tiden är kort, men jag vill understryka det som står i svaret om att chilensk flykting som kommer till Sverige via ett annat land har det särskilda rättsskydd som tillkommer alla politiska flyktingar här. Rättsskyddet omfattar bl.a. den garanti som vi har i vår lagstiftning för att man inte utlämnas till sitt hemland om man löper risk för politisk förföljelse där eller utlämnas till ett annat land från vilket man i sin tur kan bli sänd till hemlandet.
Herr talman! Den artikel som jag utgår från stod i Dagens Nyheter den 21 mars och är signerad Mats Lundegård. Där står bl.a.: ”På AMS känner man till den formgivare som omnämns i Mats Holmbergs redovisning.” Det gäller alltså en man vid namn Luis Mendoza som har sökt inresetillstånd. ”Hans ansökan har avvisats eftersom arbetsgivaren i Stockholm ställt vissa villkor för att anställa chilenaren, säger byrådirektör Ragnar Wahlström. AMS hävdar att i det avtalet mellan AMS och invandrarverket står tydligt skrivet att AMS skall göra strikt arbetsmarknadsmässiga bedömningar.” Det går inte att upprätthålla kravet på arbetsmarknadsmässiga bedömningar, eftersom det i utlänningslagens rekvisit för synnerliga skäl för invandring inte finns något skrivet om att man av arbetsmarknadsmässiga skäl skall avvisa politiska flyktingar.
Herr talman! Det står ingenting sådant och det sker inte heller. Detta ärende har varit ett vanligt invandrarärende, och då skall man ta arbetsmarknadsmässiga hänsyn.
Herr talman! Får jag till sist fråga fru Leijon: Vill fru Leijon verka för att man i sådana här fall går ifrån de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna och tillämpar 2 § utlänningslagen?

Herr talman! I samband med propositionen om förslagsanslag till datainspektionen har konstitutionsutskottet behandlat några motioner som anknyter till den datalag som vi tog för jämnt ett år sedan. Det kan kanske vara på sin plats med en snabb erinran om vad som då skedde. När vi tog lagen var vi helt överens i två väsentliga avseenden. För det första ansåg vi att det behövdes en datalag. Det var hög tid att reglera den flora som växte fram på ADB-området. Det var angeläget att ge medborgarna ett skydd för den personliga integriteten och värna mot den maktkoncentration som kan befaras där mängder av information samlas på en hand — det kunde lätt bli en maktförskjutning i samhället, som utskottet också säger i sitt betänkande. Det ville vi förhindra. Det gamla talesättet att kunskap är makt har i datasamhället fått en ny och mycket allvarlig dimension. För det andra var vi helt överens om att lagstiftninger fick ses som ett provisorium. Den måste kompletteras undan för undan i takt med den snabba utveckling som sker på detta tekniskt komplicerade område. Oenigheten den gången kvarstår till en del också i år. Från oppositionens sida yrkade vi att en dataombudsmannainstitution skulle inrättas. Den skulle överta de uppgifter som nu åvilar tre olika organ, vilket kan vara förvillande för medborgaren som behöver bistånd. Vi menar att en fristående dataombudsman är att föredra. Själva begreppet är ju också klargörande. Jag skall återkomma till detta. Oenigheten gällde den gången också huruvida personregister som inrättades av Kungl. Maj:t skulle vara underkastade datainspektionens tillståndsgivning eller ej. Vi hade den meningen att de borde vara det. Medborgaren borde ha den tryggheten att alla register som han kunde befaras figurera i skulle vara underkastade sådan kontroll. Nu har emellertid utskottet kommit fram till en annan lösning, som vi tycker är bra. Jag kan medge att vårt tidigare förslag hade vissa brister — ingenting är fullkomligt i denna världen. Bl. a. kom besvärsfrågan i kläm. Det vore naturligtvis inte helt tillfredsställande om datainspektionen kunde stoppa ett register som hade inrättats av Kungl. Maj:t — Kungl. Maj:t är ju högsta besvärsinstans. Det vore inte heller särskilt korrekt att ett underställt organ — i detta fall datainspektionen — kunde korrigera högsta besvärsorganets dvs. Kungl. Maj:ts beslut. I sådana fall är det inte heller lämpligt att man lägger tillståndsgivningen på riksdagen — det stämmer inte riktigt med vår konstitutionella uppfattning om denna del av förvaltningen.

Den lösning som utskottet nu stannat för kan vi ansluta oss till. Man uppmanar Kungl. Maj:t att utreda frågan huruvida det inte kan uppdras åt underställda myndigheter att ansöka om tillstånd att få etablera dataregister. Myndigheterna skulle alltså söka tillstånd hos datainspektionen och där få saken prövad i vanlig ordning. Jag kan inse att skillnaden inte är så förfärligt stor, men i förfarandet ligger i vart fall en stor psykologisk vinst. Därmed blir alla dataregister kontrollerade på samma sätt och försedda med tillstånd, och det måste innebära en avsevärd trygghet. För den händelse myndigheten skulle behöva överklaga ett avslag hos Kungl. Maj:t, föreställer jag mig att Kungl. Maj:t tar allvarligt på ett sådant besvär och inte alltför lätt går myndigheten till mötes. Dessa frågor och en del problem i anslutning härtill kommer herr Wijkman att gå närmare in på, och därför skall jag, herr talman, till sist bara ta upp den fråga som berörs i reservationen 1, nämligen frågan om dataombudsmannen. Vi anser alltfort att det hade varit en lycklig lösning om man hade kunnat ersätta de tre institutioner som nu sysslar med integritetsfrågorna och skyddet för medborgarna med en institution, dataombudsmannen. Nu är det i första hand datainspektionen som skall vara klagomur. Detta blir tveksamt i de fall datainspektionen redan är inblandad på så sätt att man vid tillståndsgivningen avvägt olika intressen. Det kan alltså bli en tillsyn över sig själv! Vidare har JO uppgiften att ta emot medborgarnas klagomål och dessutom öva tillsyn över datainspektionen, precis som man övar tillsyn över andra myndigheter. Slutligen kommer också justitiekanslern in i bilden och kan föra talan mot inspektionens förslag. Med tanke på den snabba utveckling som kännetecknar ADB-området är det ytterst väsentligt att medborgaren kan få sin personliga integritet säkrad och även praktiskt ordnad. Här är det inte bara fråga om hur myndigheterna bedömer de olika lösningsförslagen utan synnerligen också om hur medborgaren upplever dem. Det rör sig om så tekniskt komplicerade frågor att vi nog menar att även det motiverar en speciell institution. Man hänvisar annars till att JO kan klara även detta. Kanske JO kan utrustas med den tekniska expertis som behövs, men vi vet att våra justitieombudsmän redan är hårt arbetsbelastade och alltid personligen måste ta ställning i sakfrågorna. Det skulle vara ytterligare arbetsbelastande, synes det mig. Därför anser vi att en speciell dataombudsman, som sysslade just med dessa frågor, är att föredra. Som jag inledningsvis nämnde var vi överens om datalagens provisoriska karaktär. Vi menar att här är en punkt, där man redan nu kunde göra en förändring till båtnad för landets medborgare. Mot detta invänds förstås att vi har så blygsamma erfarenheter. Vi måste först avvakta. Men ibland kan det vara allvarligt att invänta erfarenheten. Det gäller stundom att förebygga en erfarenhet, som kan vara besvärande nog.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

Herr talman! Folkpartiet har länge arbetat för en lagreglering, som skulle möjliggöra kontroll av användningen av dataregister mot bakgrunden av den mycket snabba utvecklingen på detta område. En huvudpunkt för oss har varit att skydda den personliga integriteten och att säkerställa för varje människa att få ha ett eget rum. Genom att driva dessa frågor, bl.a. i riksdagen, har vi också nått påtagliga resultat, och årets behandling i konstitutionsutskottet av vår motion är en ny framgång. Jag skall därför, herr talman, nu uppehålla mig vid en mer framtidsinriktad fråga. I dag är en lång rad stora dataregister under uppbyggnad. Vilka effekter de kommer att få på arbetstagarnas möjligheter att påverka sin egen arbetsmiljö och på de tiotusentals kundernas, klienternas, patienternas och vårdtagarnas möjligheter att bli behandlade som individer är en fråga som många upplever som alltför teknisk för att våga ha egna åsikter om. Vid en internationell datakonferens i Wien nyligen, tillkommen på initiativ bl.a. av den österikiska fackföreningsrörelsen, framkom hur väsentligt det är att den personal som arbetar på datoriserade arbetsplatser själv från början får vara med och bestämma hur datastyrningen skall ske. Klienternas och vårdtagarnas situation i detta sammanhang är det svårare att få klarhet om och öva inflytande på. Datasystem, både statliga och privata, läggs nästan alltid upp så att de skall vara bekväma för dem som programmerar datorerna, inte för kunden eller klienten. Ju längre datoriseringen drivs, ju oftare utsätts just dessa för större och obegripligare blanketter. Det här är faktorer som inte faller under datainspektionens fögderi. De fackliga frågorna måste bevakas av de fackliga organisationerna, men vem bevakar de mänskliga aspekterna? Vi skulle gärna se att vi fick en dataombudsman som kunde sträcka sin omsorg också till detta. Ett datasystem som inte behandlar den verklighet som det ger sig ut för att behandla har en dålig lönsamhet. Om det behandlar fiktiva bilder av människor eller förhållanden som passar datorns förenklade arbetssätt men som inte finns i vår tredimensionella tillvaro, då kommer den datoriseringen att misshandla tillvaron och människorna, och resultatet blir värre än om man inte hade någon dator alls. Byråkratisk likgiltighet för individernas olikheter och personligheter har alltid förekommit, men vad som händer i dataåldern är att denna likgiltighet får en sorts skenbar vetenskaplig legitimation. Därför måste alla fakta som är för subjektiva och för svårbestämbara för att lämpa sig för datorisering, ofta kallade mjukdata, antingen inte behandlas alls i datorer eller förses med angivande av de säkerhetsmarginaler som finns. En datoriserad sjukdomsdiagnos, t.ex., blir ju inte bättre och säkrare än de grundfakta som från början har inhämtats genom olika mätmetoder bara för att den lagras på data. Hur pass säkra och pålitliga de här uppgifterna är måste därför anges i slutresultatet. Så gör man ju, när man anger bärkraften hos en bro eller tänjbarheten i en bit stål. Så borde man också göra när man anger en människas grad av alkoholism eller förhöjt blodtryck. Felbehandlingen kan bli lika farlig i det förra fallet som i det senare, om man litar blint på siffror som är mer eller mindre osäkra. Vid datakonferensen i Wien ställdes frågan till deltagarna: Hur vill ni definiera ett för arbetstagarna oacceptabelt datasystem? En dansk dataexpert svarade: Det är ett system som inte tillåter ändringar efter de arbetandes egna önskemål. En ungersk dataexpert svarade: Det är ett system där algoritmerna inte fungerar. Skillnaden mellan de här båda inställningarna är den verkliga skillnaden mellan två synsätt som anger hur datorerna bör fungera. Det kommer att bli allt viktigare vilket av dessa synsätt som får övertaget i framtiden. Att bevaka den kampen och se till att rätt synsätt segrar kommer att bli den verkliga datafrågan inom en relativt snar framtid. Jag tror, herr talman, att det här perspektivet ingalunda bara är en skräcksyn från ett auktoritärt samhälle utan förankring i vår verklighet. Jag tror tvärtom att det är en framtida möjlighet och en framtida risk också i vårt samhälle. För en liberal är det en självklar uppgift att bekämpa en sådan här utveckling. Det får inte bli så att Storebror inte bara ser oss utan också tänker för oss och åt oss.